Fru talman! Agne Hansson betonade att det är fyra partier som står bakom detta betänkande. Han framhöll senare i sitt inlägg att det inte är fråga om särskilt stora skillnader mellan skrivningen i reservationen och innehållet i betänkandet, och det är det inte. Vi skiljer oss åt på tre punkter. Det är först och främst fråga om att vpk ställer krav på att utrymmesoch utrustningsstandarden skall vara högre än den som gäller vid ombyggnad. Vpk kräver vidare att bostaden skall innehålla särskilt sovrum eller avgränsat utrymme för sovplats samt att det borde uttalas att utskottet utgår från att kommunerna vid byggande av nya ålderdomshem tillämpar en högre standard än den som gäller vid ombyggnader. Agne Hansson har påpekat att de regler som föreslås är utformade så att det ges möjlighet att bygga med högre standard. Det är ingen som bestrider detta. Men det allvarliga är, att man om man fastställer en så låg standard att den inte uppfyller kravet på en fullvärdig bostad riskerar att i ett antal fall så att säga bygga fast sig i denna låga standard. Detta vore mycket olyckligt. När vi i utskottet har varit ute på studiebesök och diskuterat med kommunalmän, anställda inom åldringsvården, åldringarna själva, pensionärsorganisationer m.fl. har vi fått kritik. Den har inte gällt att vi har fastställt en för hög minimistandard. I samtliga fall som jag kan erinra mig har kritiken i stället gällt att en så låg standard som detta förslag kan innebära inte får godtas. Om nu Agne Hansson och utskottets majoritet också förutsätter att kommunerna inte kommer att bygga ålderdomshemmen med en sådan låg standard som den som föreslås, i vilka fall är det då motiverat att ha en minimistandard om ett rum och kokskåp?
Fru talman! Om det skulle visa sig att kommunerna inte kommer att bygga enligt den minimistandard som vi har fastställt, uppstår det ju inte några som helst problem. Vi har ju velat fastställa denna, om jag får uttrycka mig så, låga minimistandard för att just ge största möjliga utrymme för de lokala politikerna att själva i beslut lägga fast innehåll och standard på de nya ålderdomshemmen. Jag hade naturligtvis helst sett att det hade rått en fullständig enighet inom utskottet om detta betänkande. Jag skulle gärna räkna in vpk i denna enighet, om Tore Claeson nu är beredd att avstå från sina krav i reservationen. Låt mig ändå konstatera att även vpk i sin reservation går ifrån begreppet fullvärdig bostad, Tore Claeson. Vi är alltså eniga om att ge kommunalpolitikerna ett ännu större utrymme för valfrihet. Tore Claeson vill dock inte gå riktigt lika långt i denna strävan. Det som skiljer oss åt är alltså att vpk kräver att det skall finnas ett separat sovrum eller en avskild sovplats i en bostad som, vilket vi är överens om, skall bestå av minst ett rum med kokskåp. Mot bakgrund av att vi i utskottsmajoriteten betonar vikten av att sovplatsen arrangeras på ett sådant sätt att en godtagbar arbetsmiljö kan skapas för dem som skall arbeta där, kan jag inte inse att denna avskilda sovplats kan vara av så ofantligt stor betydelse att man därmed skulle riskera att så att säga bygga fast sig i en för låg standard. Det är svårt att hävda, att denna lilla detalj som är det enda som i sak skiljer oss åt skulle ha så stor betydelse.
Fru talman! Agne Hansson upprepar att det inte blir fråga om några problem om kommunerna inte bygger enligt denna låga standard. Nej, det har jag inte heller hävdat. Jag har däremot velat ha besked om i vilka fall som det är motiverat att ha en minimistandard om ett rum och kokskåp. Jag har alltså frågat i vilka fall som det är motiverat att ha denna låga standard. Jag har av de diskussioner som har förts i utskottet och på andra håll fått uppfattningen att vi är överens om att detta är en alltför låg standard och att vi måste eftersträva att få till stånd en högre bostadsstandard även för äldre människor. Jag kan därför inte förstå varför man i ett riksdagsbeslut om villkor för erhållande av bostadslån för byggande av nya ålderdomshem, som är mycket kraftigt subventionerade, skall fastställa en så låg standard. I ett tidigare inlägg pekade jag på att den norm om ca 14 m? som socialstyrelsen tidigare angav beträffande utrymmesstandard på ålderdomshemmen har visat sig vara mycket olycklig, eftersom huvudparten av de bostäder som byggdes inte gjordes större än just 14 m?. Detta har varit till ett mycket stort besvär och har skapat många olägenheter inte minst när det gäller att på ett vettigt sätt kunna bygga om för att därigenom skapa större utrymmen. Det visade sig alltså att dessa 14 m? på något sätt blev normgivande. Jag är orolig för att det vid en sådan här låg minimistandard föreligger en risk för att kommuner, bl.a. på grund av sin dåliga ekonomi, kommer att bygga med lägsta möjliga standard. Det vore olyckligt, eftersom det här är fråga om nya fastigheter. Det är nya bostäder som det handlar om, men det är icke i något avseende fullvärdiga bostäder. Får jag sedan slutligen, fru talman, säga att vpk i de diskussioner som har förevarit i bostadsutskottet och vid enskilda överläggningar på allt sätt har sökt medverka till att komma överens. Därför är också vår reservation så försiktigt hållen. Vi har medvetet krävt en så låg nivå som vi över huvud taget kan tänka oss att acceptera.
Fru talman! Först vill jag varna för att göra den jämförelse med de gamla ålderdomshemmen som Tore Claeson gjorde. Låt mig understryka att den minimistandard som utskottets majoritet nu har bestämt sig för ligger klart över standarden vid de flesta av våra ålderdomshem i dag. Sedan frågade Tore Claeson i vilka fall det skulle vara motiverat att ha den här låga standarden. Jag vill än en gång svara att det är motiverat med tanke på de äldres valfrihet. Det finns uppenbarligen många gamla som vill ha olika standard att välja mellan, och vi har velat bredda valfriheten genom att bestämma oss för en låg minimistandard. Slutligen vill jag, fru talman, gärna betyga riktigheten i det som Tore Claeson sade sist i sitt anförande, nämligen att han har försökt att konstruktivt medverka till att frågan skulle få en så bra lösning som möjligt och till att vi skulle komma överens. Detta betonade jag också i mitt inledningsanförande och var ganska nyanserad när jag konstaterade att vi skiljer oss mest i fråga om nyanser och inte så mycket i sak. Jag fasthåller vid den uppfattningen.

Fru talman! Det är bra att vi har lyckats nå en så bred enighet beträffande bostadslån för byggande av ålderdomshem. Vi har varit helt eniga i utskottet bortsett ifrån att Tore Claeson skrivit en reservation. Tyvärr har debatten om ålderdomshemmens vara eller icke vara fått en framtoning som gjort att många äldre människor har känt stor oro. Vi socialdemokrater har framställts som motståndare till ålderdomshemmen och har anklagats för att vilja lägga ned dem. Det faktiska förhållandet är ju det att det finns en total enighet om att ålderdomshemmen behövs och att de skall vara kvar. Vi är inte emot ålderdomshem, Agne Hansson. Ålderdomshemmen fyller en viktig funktion i dagens äldreomsorg, och de kommer att behövas även i framtiden. Men många ålderdomshem har en standard som inte är godtagbar. Därför är det nödvändigt med sådana förändringar som sker runt om i landet, och här är det de äldres egna önskemål och behov som skall styra utvecklingen, så att olika alternativ finns att tillgå. Det är viktigt att förändringarna sker med stor varsamhet, så att inte de gamla onödigtvis kommer i kläm. Förra året fattade vi i riksdagen beslut om statliga lån till ombyggnad av ålderdomshem, och nu fattar vi alltså beslut om statliga lån till nybyggnad. Som framgått av debatten tidigare i dag kommer vi att fatta beslut om förändring i statsbidragssystemet när det gäller vårdpersonal, så att bidragen blir likvärdiga med hänsyn till omsorgsform. Vi hade i utskottet långa och ingående diskussioner i detta ärende, innan vi enades om betänkandets utformning. Men diskussionerna har inte handlat om huruvida statsbidrag skall utgå eller ej. Debatten har handlat om vilka standardkrav som bör ställas. Jag vill till Tore Claeson säga att jag har en viss förståelse för hans reservation. Det vore naturligtvis otillfredsställande om alla kommuner nu bygger ålderdomshem med enbart den minimistandard som vi har bestämt oss för, men jag tror inte att det blir på det viset. Det finns i våra kommuner många kloka politiker, som säkert inser att de ålderdomshem som byggs i dag skall tillfredsställa behov som framtidens pensionärer kommer att ha. Utskottets skrivning gör det ju också helt klart att det är önskvärt med ett varierat utbud av lägenheter även i ålderdomshemmen. Det är ju behovet av önskad servicenivå som skall avgöra när man väljer ålderdomshemsboende. För övrigt skall naturligtvis även de som har ett större servicebehov också ha rätt till en bostadsstandard som är lika god som andras. Det är ju pensionärer som har egen ekonomi och som skall ha kontrakt och besittningsskydd på sina bostäder som vi talar om, och det finns ingen anledning att dessa pensionärer skall behöva godta en lägre standard. Vi har i betänkandet också slagit fast personalens behov av utrymme, så att det går att använda de hjälpmedel som behövs. Belastningsoch utslitningsskadorna har inom den yrkesgrupp som det här är fråga om ökat i oroande grad. Skall vi kunna rekrytera personal till vård och omsorg i fortsättningen, måste vi se till att personalens arbetsmiljö blir acceptabel. Det är, som sagt, bra att vi är eniga om det här. Däremot är det anmärkningsvärt att de tre borgerliga partierna efter den uppgörelse som vi i utskottet träffade rörande standarden inbjöd till en presskonferens, där de lät påskina att det var enbart deras agerande som räddade ålderdomshemmen. En hederskodex i sådana här sammanhang brukar faktiskt kräva att samtliga partier som har varit med om en uppgörelse också ges möjlighet att delta vid presskonferensen. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag tycker att ett genomförande av utskottsförslaget skulle ge kommunerna möjligheter att sörja för ett varierat utbud av bostäder för äldre. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan i bostadsutskottets betänkande och avslag på reservationen.
Fru talman! Jag skall inskränka mig till att ta upp en enda sak. Britta Sundin sade att hon har en viss förståelse för min reservation och att det vore otillfredsställande med enbart den minimistandard som föreslås. Jag vill påstå att det är otillfredsställande att över huvud taget tillåta en så låg minimistandard som — och nu kommer jag till det väsentliga — villkor för erhållande av bostadslån. Det är detta som det handlar om: vilka villkor som man skall ställa för erhållande av bostadslån vid nybyggnad av ålderdomshem. Jag måste återkomma med den fråga som jag ställde till Agne Hansson: I vilka fall anser Britta Sundin att det kan vara motiverat att bygga nya ålderdomshem med den lägsta standarden, ett rum och kokskåp?
Fru talman! Britta Sundin tog i slutet av sitt anförande upp att de borgerliga partierna hade bjudit in till en presskonferens. Självfallet kunde naturligtvis lika gärna samtliga partier som var överens om utskottsbetänkandet ha varit närvarande. Presskonferensen tillkom därför att vi som motionerade hade fått kraven i våra motionsförslag tillgodosedda. Motionsförslagen gick ut på att nybyggnadslån skulle kunna ges. Processen i bostadsutskottet, där även socialdemokraterna medverkat, har ju sedan inneburit att utskottets förslag innehåller ytterligare förslag, alltså utöver dem som fanns i motionerna. Med den inriktningen kunde vi naturligtvis ha haft ytterligare deltagare i presskonferensen. Jag tycker emellertid inte att det här är en sak att föra en längre debatt om.
Fru talman! Jag vill säga till Tore Claeson att beslutet innebär en väldig standardförbättring jämfört med dagens situation. Det viktiga är att vi får ett varierat utbud: olika typer av bostäder, olika storlekar och även olika vårdformer. Till Agne Hansson vill jag säga att det naturligtvis står var och en fritt att anordna en presskonferens. Man kan väl säga att det finns skrivna regler och oskrivna regler. Jag tycker att det är en oskriven regel att man skall hålla gemensam presskonferens när man har kommit fram till en gemensam ståndpunkt.
Fru talman! Förslaget innebär en väldig förbättring av standarden jämfört med situationen i dag, påstår Britta Sundin. Det är riktigt, och jag delar den uppfattningen. Samtidigt blir det emellertid en väldig försämring av den minimistandard som föreskrivs. Jag beskrev utvecklingen i mitt inlägg, och jag skall upprepa vad jag sade. Från 1985 gällde att man skall ha ett rum och kök eller ett och ett halvt rum och kokvrå. Sedan gick kraven ner till ett rum och kokvrå om minst 30 m?. Nu är vi nere i en minimistandard, som vi tydligen är beredda att besluta om här, om ett rum och kokskåp. Det är en väldig försämring i det avseendet.

Fru talman! Jag sade i mitt inlägg tidigare att jag inte är speciellt orolig över att kommunerna kommer att bygga bostäder med minimistandard. Vi får väl avvakta och se vad detta kan ge för resultat ute i kommunerna. Jag litar på att kommunalpolitikerna är så framsynta att de förstår att det behövs även ålderdomshem med varierande bostadsstorlek.

Fru talman! Avvecklingsplanen för ålderdomshemmen stoppas, och en nybyggnadsplan kan påbörjas. Så kan man kortfattat beskriva förslagen i de båda betänkanden som nu behandlas, nämligen socialutskottets betänkande nr 15 och bostadsutskottets betänkande nr 12. Jag är givetvis mycket till freds med att utvecklingen har tagit denna form, så att vi i stor enighet kan slå vakt om ålderdomshemmen även för framtiden. Detta sker emellertid inte därför att socialdemokraterna drivit krav i denna riktning eller genom att en regeringsproposition har bifallits. Resultatet har tvärtom uppnåtts i strid med socialdemokraterna i allmänhet och regeringen i synnerhet. Alla institutionsplatser skall bort, och ålderdomshemmen skall läggas ned, har det från socialdemokratiskt håll hetat i kongressbeslut och från talarstolar.

I längden gick det inte att nonchalera alla de oroliga äldre — oron tillmäts ju i andra sammanhang en avgörande roll för socialdemokratiska ståndpunkter. För att skapa trygghet på äldre dagar behövs även denna boendeform. Detta insåg till slut även socialdemokraterna. Det gick inte heller att i längden försvara den uppenbara diskrimineringen av en boendeform i jämförelse med andra. Att straffa ut ålderdomshemmen med statsbidragens eller lånereglernas hjälp var både orättvist och ologiskt. Det var dessutom en alltför stor belastning för socialdemokraterna att ha kvar denna fråga i valrörelsen. Av valtaktiska skäl anpassades politiken. Det skulle inte förvåna om socialdemokraterna i valrörelsen slår sig för sitt bröst och säger att det var socialdemokraterna som räddade ålderdomshemmen. Då bostadsutskottet behandlade denna fråga i våras höll statsministern ett tal och sände ut ett pressmeddelande, vari han meddelade att socialdemokraterna i bostadsutskottet nu tagit initiativet för att rädda ålderdomshemmen. Detta skedde trots att inte ett ljud hörts om detta i utskottet när uttalandet gjordes och trots att ”initiativet” i princip var ett bifall till borgerliga motioner. I valrörelsen får vi nog vänja oss vid att det är socialdemokraternas förtjänst att ålderdomshemmen blir kvar. Politik och taktik hör ju som bekant ihop. Vilka motiv socialdemokraterna tidigare har haft för sin ståndpunkt kan man diskutera. Varför de nu har ändrat sig och anslutit sig till våra motionskrav är egentligen av mindre vikt. Det viktiga är att de förmåtts att inta en annan och förnuftigare ståndpunkt och i princip tillstyrkt de borgerliga motionskraven. Detta är mycket bra, men det har inte varit lätt och det har tagit lång tid, men nu är vi framme. De regler för nybyggnad av ålderdomshem som bostadsutskottet nu föreslår i sitt betänkande är väl avvägda och realistiska. De ansluter till de reviderade ombyggnadsregler som riksdagen i fjol beslutade, men med en markering mot något högre standard. Kombinerat med socialutskottets förslag till driftsbidragsregler innebär detta att det goda alternativet ålderdomshem även i framtiden kan bli en verklighet i landets kommuner. Nu vill jag uttala en förhoppning om att denna information om riksdagens beslut i detta hänseende snabbare når ut till landets kommuner, så att de beslut som riksdagen kommer att fatta verkligen blir kända ute i landets kommuner och blir omsatta i verklighet. Fru talman! Jag yrkar bifall till bostadsutskottets hemställan.

Fru talman! Att envishet och uthållighet är viktiga ingredienser i politiskt arbete och opinionsbildning är ju väl känt. Och äntligen, skulle man nu vilja utbrista, är vi framme vid beslut som leder till att våra ålderdomshem räddas och att boendeformen ålderdomshem även framgent kommer att finnas kvar. Efter år av nedläggningsdiskussioner och förverkligandet av nedläggningar av ålderdomshem är vi framme vid att fatta ett klokt beslut, nämligen att bevara ålderdomshemmen, förbättra och utveckla denna av många människor så omhuldade och önskade boendeform. Vid den TV-sända debatten mellan statsminister Ingvar Carlsson och folkpartiledaren Bengt Westerberg som ägde rum förra året, den 18 mars, gav statsministern ett nytt och viktigt besked, nämligen att ”ålderdomshemmen skall finnas kvar”. Det slog ned som en bomb i många socialdemokratiska läger. Effekten var omedelbar. Det råder inget tvivel om att denna signal från Ingvar Carlsson till partifolket i ett slag gjorde det möjligt att rädda ålderdomshemmen som en bra och ändamålsenlig boendeform. Och helt plötsligt skedde det saker. Partiapparaten vände 180 grader. Många socialdemokratiska kommunalpolitiker har av naturliga skäl haft litet svårt att hänga med i svängarna, förneka det man tidigare sagt om ålderdomshemmen och nu påstå motsatsen. Det finns ett gammalt engelskt uttryck som säger: ”If you can't beat them — join them.” Fritt översatt blir det: ”Om du inte kan besegra dem -— slå följe med dem.” Ungefär så, antar jag, har socialdemokraterna resonerat i ålderdomshemsfrågan. För ganska precis ett år sedan beslutade vi — efter långa diskussioner i bostadsutskottet — att statsbidrag skall utgå vid ombyggnad av ålderdomshem, även om denna ombyggnad innebär en något lägre standard än den som servicehusens lägenhetsstandard föreskriver. Beslutet innebär att statsbidrag utgår ifall ombyggnationen leder fram till en lägsta tillåten bostadsstandard om ett rum med kokskåp, dusch och toalett — allt handikappvänligt. Genom de motioner som lämnats till årets riksdag från folkpartiet, moderaterna och centern rörande ålderdomshemmen och som bostadsutskottet nu behandlat har förslagen från de tre partierna om att även nybyggnation av ålderdomshem, med den minimistandard som fordras vid Prot. 1987/88:126 ombyggnation, skall berättiga till statliga lån, bostadslån. De borgerliga 25 maj 1988 partiernas krav blir nu tillgodosedda. Som så många gånger har påpekats i denna kammare — även i dag — och på många andra platser där boendeformer för våra gamla diskuterats, fyller ålderdomshemmen en viktig funktion i ett visst skede av livet. Det behövs en boendeform av typ ålderdomshem för dem som inte längre klarar av ett eget boende i egen lägenhet på grund av exempelvis stundtals uppkommen förvirring, där hemhjälpen inte kan skänka den trygghet som fordras, och där långvården inte heller är ett bra alternativ. Det är i detta ”mellanläge” — om jag får uttrycka det så — som ålderdomshemmen fyller sin funktion för gamla. Viktigt att notera är att även biutrymmen i form av samlingsrum, matrum etc. berättigar till bostadslån, vilket gör att ålderdomshemmen också ekonomiskt blir ett intressant alternativ för kommunerna. Och som vi tidigare hört här i dag kommer också statsbidrag till driften att utgå. Att det är så viktigt att beslut fattas i den här frågan nu pekar inte minst nedläggningssiffrorna på. Mellan 1980 och 1987 minskade antalet platser i ålderdomshemmen från 58 100 till 46 800 — alltså med drygt 11 000 platser. Naturligtvis var många av dessa ålderdomshemsplatser i ett sådant skick att en upprustning och ombyggnation krävdes för att de skulle kunna motsvara . den standard vi fordrar i dag. Det är i detta sammanhang viktigt att framhålla att våra kommunalpolitiker besitter stor kunskap på det här området och är väl skickade att fatta beslut som rör boendet för våra äldre. Vi skall därför inte komma med alltför många föreskrifter som rör detaljer eller formulera regler som snävar in fantasin och kreativiteten. Det är viktigt att olika förslag och lösningar får komma fram och att man i kommunerna känner att man kan med statliga bostadslån bygga bra och för de boende ändamålsenliga ålderdomshem. En del kommuner har ju redan tidigare byggt ålderdomshem, då utan statliga lån och alltså med egna medel. Det har man gjort därför att man tror på den boendeformen. För att äldre människor skall få möjlighet att välja den form av service och vård de vill ha behövs det många olika alternativ inom äldreomsorgen. Det behövs gruppbostäder, servicebostäder av olika slag samt ålderdomshem. Dessa olika boendeformer bör kunna ge våra äldre en bra boendestandard och tillgång till omfattande service och vård dygnet runt, så att gamla människor kan känna sig trygga och säkra utan att för den skull behöva ge avkall på sin integritet. | Det är bra att bestämmelserna ändras så att ålderdomshemmen som | boendeform inte slås ut och att den styrande effekt som statsbidragen till dags dato haft nu ändras och att kommunerna därmed får friare händer och fler alternativa handlingslinjer. Som så många gånger förr har även i det här fallet viljan och önskan att styra — och då i och för sig med de mest vällovliga syften —- lett till oönskade konsekvenser. Så, fru talman, får vi slutligen hoppas att informationen ut till kommunerna vad gäller de nya bestämmelserna som träder i kraft efter den 30 juni i år skall ges på ett bättre och effektivare sätt än den information — eller brist på information — som förelåg efter vårt beslut för ett år sedan vad gäller ombyggnation av ålderdomshem. 55 Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Precis som jag i mitt tidigare inlägg sade att jag befarar fortsätter de borgerliga partierna att misstänkliggöra oss socialdemokrater för att inte vilja ha kvar ålderdomshemmen. Men det är ju faktiskt så att det var vi som i utskottet tog initiativ till att det här förslaget behandlas nu och att bestämmelserna skall träda i kraft i sommar. Det viktiga, som jag ser det, är att vi får ett beslut i denna fråga, så att äldre människor som har behov av stöd och hjälp från samhällets sida ges den hjälpen och att deras bostadsönskemål skall kunna tillgodoses.
Fru talman! Karl-Göran Biörsmark uttryckte oro över minskningen av antalet platser på ålderdomshemmen. Jag tycker det är viktigt att då betona att de platser som har försvunnit var väldigt dåliga. Generellt sett var inga av dessa platser handikappanpassade — för rullstolsbundna exempelvis. Det har faktiskt skett en nettoökning av platstillgången då det gäller äldreboendet. 100 nedlagda ålderdomshemsplatser har ersatts med 160 nya lägenheter. Vi har alltså per 100 nedlagda ålderdomshemsplatser fått 160 nya lägenheter för äldreboende i annan form. 77 96 av de nedlagda eller ombyggda ålderdomshemmen var byggda för 30 år sedan eller tidigare, alltså före 1960. Det är egentligen inte fråga om en nedläggning eller en nedrustning på det här området, utan det är fråga om en kraftig standardförbättring. Får jag till sist bara säga att den här debatten visat att från samtliga partiers sida har man gett besked om att man litar på att kommunalpolitikerna, således politikerna ute i kommunerna, kommer att bygga med en högre standard än den minimistandard som är fastlagd. Man ger i själva verket oss i vpk rätt i att det är på tok att acceptera en låg minimistandard. Det är bra att dessa besked getts dels i betänkandet och dels i debatten här i dag. Agne Hansson sade i sitt senaste inlägg att man med tanke på valfriheten kan försvara en låg minimistandard. Jag vill avrunda diskussionen med att be er tänka på en sak: Vilka gamla som skall ha egen bostad med eget kontrakt osv. vill nöja sig med ett rum och kokskåp? Jag vill det inte. Jag tror att ingen i denna kammare är beredd att acceptera det den dag det blir aktuellt.

Fru talman! Jag vill börja med att säga till Britta Sundin att vi inte på något sätt vill misstänkliggöra den inställning ni socialdemokrater har i dag. Det jag relaterade var den sinnesförändring som har ägt rum bland socialdemokraterna. Det är inget misstänkliggörande, bara en beskrivning av ett händelseförlopp, som har sträckt sig över en längre tid. Om vi hade haft denna debatt för två eller tre år sedan hade det förts ett annat resonemang från socialdemokraterna än det vi fått höra på nu. Jag välkomnar denna sinnesförändring hos socialdemokraterna. Jag tycker att det är bra att ni nu ställer er bakom ett nästan enhälligt utskottsbetänkande, som i grunden säger ja till de borgerliga motionerna på detta område — motioner som vi önskade skjuta till hösten. Det var vår utgångspunkt. Sedan kom ett initiativ, som Britta Sundin säger — dvs. den sinnesförändring som ägde rum och som statsministern berättade om via massmedierna, innebärande att socialdemokraterna nu ställer sig bakom ett bevarande av ålderdomshemmen. Sedan är det riktigt, Tore Claeson, att det nu blir en nettoökning totalt, men det blir en minskning av ålderdomshemsplatserna, och det är den formen av boende vi vill slå vakt om och inte minska.
Fru talman! Jag måste få ställa en fråga till Karl-Göran Biörsmark: När har vii bostadsutskottet gått emot era motioner beträffande ålderdomshemmen? Är det inte på det sättet att vi nu gemensamt har kommit fram till att tillstyrka motionerna. Vi har inte på något sätt, vad jag kan påminna mig, framfört några önskemål om att skjuta behandlingen till i höst. Det är vi som har lagt fram förslag om att behandling skall ske nu. Men när har vi gått emot era motioner på detta område?
Fru talman! Min minnesbild är att socialdemokraterna ville fördröja diskussionen ytterligare i bostadsutskottet. Om det inte har skett en sinnesförändring hos socialdemokraterna, varför har ni inte tidigare ställt er bakom dessa krav? Varför har ni inte tidigare gått ut och värnat om ålderdomshemmen? Det var ju så att socialdemokraterna svängde på den här punkten i elfte timmen. Det är allmänt känt av alla som följt debatten under några år att det varit inställningen hos socialdemokraterna. Vi välkomnar er sinnesändring, det förhållandet att ni ställer upp på våra motionskrav. Det är de borgerliga partierna som har motionerat, och det är våra motioner ni nu ställer upp på, så att vi kan slå vakt om ålderdomshemmen. — Det är fakta i målet.

Fru talman! Det måste vara så att Karl-Göran Biörsmark har en felaktig minnesbild av hur vi behandlat denna fråga i bostadsutskottet. Vi har inte på någon punkt gått emot era motioner om att ålderdomshemmen skall finnas kvar. Vi har inte heller på någon punkt gått emot statliga bidrag till bostadslån till ålderdomshemmen. Karl-Göran Biörsmark måste ha en felaktig minnesbild.
Fru talman! De som har följt den här debatten under åren vet mycket väl vilken inställning socialdemokraterna tidigare har haft. Den är väl känd vid det här laget. De har ute i kommunerna arbetat för nedläggning av ålderdomshemmen. Det är just det som har gjort att de borgerliga har lagt fram motioner om bevarande av ålderdomshemmen. Det är detta tryck dels kanske inifrån socialdemokratin själv, dels från den borgerliga opinionen som har gjort att vi nu strax kommer att fatta ett mycket klokt beslut.
Fru talman! Jag kan instämma i det allra sista som Karl-Göran Biörsmark sade. Det är ett klokt beslut som vi nu kommer att fatta i riksdagen.

Fru talman! Debatten om de statliga företagens villkor och deras funktion är mycket gammal. Den har i synnerhet förts under de senaste 20 åren, sedan den aktiva näringspolitiken i slutet på 60-talet och början på 70-talet medfört att sektorn med statliga företag expanderat. Erfarenheterna från statligt företagande under 70 och 80-talen har inte varit särskilt positiva. Det har varit mycket av politikerinblandning. Det har varit väldigt mycket av förlustföretag och drivande av regionalpolitik via statliga företag. Det är först under mitten av 80-talet vi i denna kammare har nått en betydande samstämmighet om att de statliga företagen skall drivas på samma kommersiella villkor som motsvarande privata företag. När enighet uppnåtts om att dessa företag skall drivas på samma villkor som de privata företagen, börjar man naturligtvis ställa sig frågan varför dessa företag skall vara statliga. Varför skall staten binda skattebetalarnas pengar i företag som skall agera på samma villkor som motsvarande privata företag? Vi tre borgerliga partier har i ett antal trepartireservationer till näringsutskottets betänkande angående statliga företag pekat på fyra väsentliga skäl till att vi anser att de statliga företagen bör privatiseras. Vi anser för det första att det är bättre för de enskilda företagen att kunna arbeta med mer kompetenta ägare än vad staten är. Den debatt vi under de gågna veckorna har haft om PKbanken visar klart och tydligt hur svårt det är att vara en statlig affärsbank med den indirekta politiska inblandning det alltid innebär. Vi tror att det hade varit bättre för PKbanken, dess anställda och dess kunder, om banken haft andra ägare och då mer behandlats som motsvarande privata banker. Vi tror för det andra att det är fel att staten skall ha dubbla roller; som angivare av de ramar som företagen skall agera inom och de lagar och förordningar som de skall arbeta inom, samtidigt som staten själv är aktör på marknaden i sin egenskap av ägare av ett antal statliga företag. För det tredje tror vi att det vore positivt att i likhet med vad som har hänt i en lång rad andra västeuropeiska länder få till stånd en betydande ägandespridning inom svenskt näringsliv. Genom att föreslå en privatisering av ett antal statliga företag och låta den ske på samma villkor som i Storbritannien, Frankrike, Italien och Västtyskland, dvs. att ägandet i företagen sprids till de många småspararna, anser vi oss kunna bidra till en betydande ägandespridning i det svenska samhället. För det fjärde anser vi att det finns starka statsfinansiella skäl för att sälja ett antal av företagen för att få kapital till att nedbringa statens upplåning. Därmed skulle vi få möjlighet att sänka ränteläget i landet, liksom inflationen. På det sättet skulle ett bättre näringsklimat skapas för det näringsliv som skall möjliggöra att vi kan bibehålla och utveckla vår välfärd inom landets gränser. Av den anledningen begär vi att riksdagen skall fatta beslut om att uppdra åt regeringen att upprätta en plan för privatisering eller försäljning av de statliga företagen. Vi går även på ett antal enskilda punkter in och pekar på att försäljningen av delar av domänverkets skogar och jordbruk bör göras på sådant sätt att avfolkningen i glesbygden kan motverkas. Vi tycker också att samma avkastningskrav skall gälla för domänverket som för motsvarande privata företag. Som en kuriositet tycker vi även att Göta kanalbolag kan ses över. Ett antal har mer aktivt velat marknadsföra kanalen och se till att den får en större och bättre utnyttjandegrad än den har i dag. I en femte trepartireservation behandlar vi Sveriges Investeringsbank. Vi menar att en avveckling av den bör övervägas. Vi tycker att den har spelat ut sin roll. Marknaden är i dag väl försörjd med riskkapital. Därför bör det uppdras åt en utredning att överväga en avveckling eller en försäljning av banken. Samtidigt bör de övriga statliga kreditinstitut som finns ses över. Vi ser inte att det finns något behov av statliga kreditinstitut annat än när det inte på marknaden finns motsvarande institut, som kan klara kreditförsörjningen eller upprätthålla konkurrensen. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer. Att märka är att alla är trepartimotioner.

Fru talman! Vi kan konstatera att svenska staten är en storföretagare och att det statliga företagandet är av stor omfattning. De statliga företagen är 165 till antalet, och deras verksamhetsinriktning varierar kraftigt. I gruppen ingår industriföretag, kreditinstitut, affärsverk m.m. Dessa företag äger dessutom större eller mindre del i ytterligare 888 bolag. Denna koncentration av statligt ägande tycker socialdemokraterna är bra. De försöker hävda att den måste finnas som motvikt till privata maktgrupper i näringslivet. Medicinen mot privat maktkoncentration tycks vara statlig maktkoncentration, enligt utskottsmajoritetens mening. Folkpartiet anser inte att statligt ägande av företag är motiverat annat än i speciella undantagsfall. Statens roll är att ange de allmänna förutsättningarna för näringslivet men att i princip inte själv engagera sig som ägare till företag. Den sammanblandning av roller, som statligt företagande med nödvändighet innebär, får enligt vår mening negativa följder både för marknadsekonomins funktion och för de statliga företagen själva. Folkpartiet vill att en strategi utarbetas för utförsäljning av de statliga företagen. Det huvudsakliga syftet med en utförsäljning är inte att staten skall tjäna pengar — även om vissa positiva effekter kan uppnås på räntor och budgetsaldo — utan det främsta skälet är pincipiellt. Vi vill värna om ett spritt enskilt ägande och en fri konkurrens bland företag. Vi anser att svenska folket skall få äga andelar i en mängd verksamheter och företag. Detta medägande skall inte gå omvägen via staten, där enskildas inflytande försvinner, utan det skall ske direkt. I de fall staten av omständigheterna har nödgats att ta på sig ett ägaransvar bör en avveckling av det statliga engagemanget ske så snart det finns praktiska förutsättningar för det. Av utskottsmajoritetens sätt att försvara ett omfattande statligt företagsägande måste jag tyvärr dra den slutsatsen att just statlig maktkoncentration är ett medel i den socialistiska ideologin, ett medel att koncentrera makten till några få — oavsett om dessa personer/politiker är lämpliga näringsidkare eller inte. Fru talman! Jag berör inte delfrågorna i varje reservation utan yrkar bara bifall till betänkandets samtliga reservationer, där man också kan notera att det på alla punkter råder borgerlig samstämmighet.

Fru talman! Staten har i dag två roller att spela inom näringsoch industripolitiken. Staten skall dels ange de allmänna förutsättningarna för att bedriva industriell verksamhet, dels genom eget ägande i skilda former driva olika typer av verksamhet. De här båda statliga rollerna är inte helt problemfria, och det märks också ofta inom den statliga företagssektorn. Staten har en självklar roll när det gäller ansvar för viss grundläggande service till medborgarna och till vissa regioner, det vill jag starkt betona. Men statliga företag bör, enligt centerns uppfattning, i första hand verka inom de områden där staten har väsentligt bättre förutsättningar att bedriva företagsamhet än enskilda och kooperativa företag. I vissa situationer är det enbart staten som kan mobilisera tillräckliga resurser för att lösa t.ex. särskilda omstruktureringsproblem, genomföra omfattande utvecklingsprogram eller ta särskilda regionalpolitiska hänsyn. I sådana fall är det nödvändigt att staten är med och äger och driver företag och verksamheter. Men statligt ägande får inte bli ett självändamål. Lika väl som det är naturligt att förvärva företag bör det vara naturligt för staten att sälja ut företag. Av regeringens senaste redogörelse över de statliga företagen från år 1987 framgår att den statliga företagssektorn omfattar 8 affärsverk, 8 kreditinstitut och 149 aktiebolag. De 8 affärsverken och 157 bolagen äger helt eller delvis eller innehar minoritetsandelar i 888 andra bolag. Med andra ord är den statliga företagssektorn ganska omfattande. Det finns inte några skäl för att staten på alla dessa områden skall driva och äga företag. Det är därför motiverat att sälja ut många av de statliga verksamheterna. Vissa statliga företag kan försäljas till nuvarande majoritetsoch minoritetsägare — staten är faktiskt minoritetsägare i en del av dessa bolag. Man kan sälja till anställda eller genom introduktion på fondbörsen. Internationella erfarenheter tyder på — det sade även Per Westerberg i sitt anförande — att en utförsäljning av statliga företag kan öka det totala hushållssparandet och åstadkomma en förmögenhetsuppbyggnad i den sektorn. Det vore önskvärt även i vårt land. Det finns all anledning att ta till sig erfarenheterna från andra länder. Dessutom skulle en utförsäljning med speciella förmåner för anställda och småsparare bidra till en positiv maktspridning i samhället. Många av de statliga företagen är vinstgivande och representerar en möjlighet att generera betydande kapital genom börsintroduktion och försäljning. Det finns därför enligt vår uppfattning kapital tillgängligt på börsen för placering i nya projekt. Det är lämpligt att försälja hela eller delar av vissa statliga företag. Som vi har anfört i en trepartireservation behövs för detta en plan över hur det skall gå till. Jag hoppas att Rune Jonsson senare i debatten vill utveckla socialdemokraternas syn på detta och ge en förklaring till varför man motsätter sig en planmässig utförsäljning av statlig verksamhet, som skulle kunna åstadkomma en förmögenhetsuppbyggnad i hushållen och låta de anställda bli delägare i olika företag. Domänverket, som är ett av de affärsdrivande verken, har ett betydande skogsmarksinnehav som till en del bör kunna säljas ut. En mycket stor del av domänverkets skogsmark är belägen i glesbefolkade områden, där problemen med att skapa trygg och varaktig sysselsättning är välkända. Genom att tillskapa aktiva jordoch skogsbruksföretag i dessa regioner ges underlag för trygghet och en positiv utveckling för de människor som lever och verkar i glesbygden. För detta bör domänverkets skogsmark användas i större utsträckning. Genom att privatisera bolagsägd mark skulle man kunna få betydligt mer levande bygder. I Finland, vårt östra grannland, har statsmakterna aktivt medverkat till att med statens skogsmarksinnehav som grund bygga upp enskilda jordoch skogsbruksföretag. Motsvarande åtgärder bör vi göra också i vårt land. Många av dem som i dag är anställda inom domänverket som skogsarbetare har uttalat intresse för att förvärva skogsmark för att därigenom trygga sin familjs ekonomi och kunna bo kvar i bygden. Därför bör en överföring av domänverkets mark till enskilda genomföras. Med detta ber jag, fru talman, att få yrka bifall till de reservationer vi har undertecknat tillsammans med folkpartiet och moderaterna.

Fru talman! Mot bakgrund av kammarens arbetssituation så här i slutet av riksdagsåret och med hänvisning till att vi de senaste åren haft liknande debatter om de statliga företagen och de borgerliga partiernas förslag till privatisering kommer jag att fatta mig kort och hänvisa till tidigare debatter. Några nya infallsvinklar som skulle göra att vi i utskottsmajoriteten är villiga att ändra vår uppfattning har inte presenterats i årets borgerliga förslag. Vi kan bara konstatera att den skiljelinje som tidigare ställningstaganden gett klara besked om kvarstår när det gäller synen på statligt företagande. Den blandekonomi som vi har i Sverige med privata, kooperativa och statliga företag har varit lyckosam för vår industriella utveckling, och den anser vi socialdemokrater att vi skall behålla. Man kan där tillägga att vi i Sverige vid en internationell jämförelse fortfarande har en liten andel statlig företagsverksamhet. Att vii det läget skulle — som jag också sade i fjolårsdebatten — utförsälja de vinstgivande statliga företagen förefaller vara rent befängt. Staten skulle då behålla företag med låg lönsamhet och företag som är under omstrukturering. Som alla förstår skulle det vara förödande för andan och effektiviteten inom kvarvarande företag inom den statliga företagsgruppen. Hur skall rekrytering av anställda fungera? Hur skall de statliga företag som planmässigt skall utförsäljas få tag i den kompetens som fordras för att man framgångsrikt skall kunna leda företagen framåt? Vi socialdemokrater menar att de statliga företagen och affärsdrivande verken skall få arbeta under samma förhållanden som privata och kooperativa företag. De skall enligt vår mening varken favoriseras eller diskrimineras. Styrelse och företagsledning skall på samma sätt som när det gäller privata eller kooperativa företag ha det fulla ansvaret för verksamheten. Man skall ha möjlighet att driva en långsiktig företagspolitik. Företagsledningarna i de statliga företagen skall kunna driva företagen så att de blir lönsamma utan att de för den skull riskerar att bli sålda till privata intressen. Om någon del eller hela företag skall utförsäljas skall det ske på företagens egna villkor. En lämplig företagsstruktur skall då vara vägledande. Vi motsätter oss också en allmän privatisering av domänverkets skogsmark, vilket tas upp i reservation 3. Skall domänverket kunna driva sin verksamhet på ett rationellt och långsiktigt sätt fordras en bra arrondering och att man kan nyttja den storleksfördel man har på samma sätt som de privata skogsbolagen. Det innebär å andra sidan att domänverket i fortsättningen på samma sätt som tidigare skall kunna medverka till att förstärka enskilda fastigheter genom försäljning eller markbyte. När det gäller frågan om ändrade regler för domänverkets avkastningskrav — den tas upp reservation 4 — vill jag säga att nya regler för den ekonomiska styrningen för närvarande övervägs av verket. Mot den bakgrunden anser vi inte att det finns anledning att nu ta några initiativ. Förslaget i reservation 5 om att AB Göta kanalbolag skall övergå från domänverket till olika intressen inom näringslivet är det enda förslaget från de borgerliga partierna i det här betänkandet som inte varit årligen återkommande. Per Westerberg kallade själva förslaget för en kuriositet! Inte sedan 1985, dvs. året efter beslutet om en finansiell rekonstruktion av bolaget och en överföring av statens aktier till domänverket, har frågan varit uppe. Utskottet avstyrkte då ett privatiseringsförslag liknande det som de borgerliga partierna nu lägger fram. Skälet till avstyrkandet var detsamma då som nu, nämligen att en varaktig lösning av Kanalbolagets problem bara kan garanteras genom att staten — genom domänverket — har det fulla ansvaret. Underskottet i Kanalbolagets rörelse har under de senaste åren uppgått till drygt 1 milj.kr. om året. Dessutom har de berörda landstingen tillskjutit ett driftsbidrag av samma storlek. För upprustning och underhåll har årligen ca 10 milj.kr. anslagits av medel för sysselsättningsskapande åtgärder. Jag vill också påminna om att skälet till att staten år 1978 övertog Kanalbolaget var att de dåvarande privata ägarna inte ansåg sig kunna upprätthålla driften av kanalen. Övertagandet skedde alltså under den borgerliga regeringstiden. Vi utgår från utskottsmajoritetens sida från att domänverket och Kanalbolaget tar till vara det intresse och engagemang som finns på olika håll och hos olika intressegrupper för att få till stånd en så bra utveckling som möjligt för Göta kanal. Med detta korta inlägg, fru talman, och med hänvisning till de senaste Prot. 1987/88:126 årens debatter i ämnet yrkar jag bifall till utskottets förslag på samtliga 25 maj 1988 punkter och avslag på reservationerna. Statliga företag
Fru talman!
Fru talman! Det finns stor anledning att tro att Göta kanalbolag precis som många av de andra statliga företagen skulle må bättre med andra ägare än staten. Skälet till vårt förslag är inte något annat än omtanke om Göta kanalbolag och de intressenter som har anmält att de vill driva och marknadsföra Göta kanal, inte minst via turistsatsningar. Vi tror att kanalen skulle få en bättre funktion på det sättet. När det gäller den övriga statliga företagssektorn ligger det i sakens natur att man, om man skall sälja ett bolag, måste rekonstruera det, om det är förlustbringande från början, och sälja det medan det gör vinst. På det sättet kan statsmakten återfå en del av det kapital man tvingats gå in med under den tid företaget gått med förlust eller varit i statlig ägo. Det är det bästa sättet att återfå det statskapital som har satsats. Inte minst den intensiva PKbanksdebatt vi haft under de senaste veckorna har visat att det är svårt att vara statlig företagsledare när man skall agera på samma sätt som motsvarande privata företag. Ändå hamnar man i den politiska snålblåsten och får mycket svårt att genomföra kommersiella affärer. Jag tror definitivt att PKbanken hade klarat sig väsentligt bättre om det hade varit en vanlig, normal, privatägd och kommersiell bank. När de statliga företagen, som Rune Jonsson säger, skall drivas på samma villkor som motsvarande privata — varför skall de då vara statliga? Staten lider ju brist på kapital och behöver lätta på skuldbördan.
Därigenom blir de ju delaktiga i förmögenhetsuppbyggnaden.
Varför vill man inte låta de anställda bli delägare i de enskilda statliga företagen, som man nu kan bli i snart sagt alla marknadsnoterade privata bolag? Det är mycket få av de statliga bolagen som man som anställd kan gå in i och bli delägare i. I Spanien har Rune Jonssons partikamrater funnit att det är en bra lösning och även sålt ut ett stort antal statliga företag.
Vad är det som driver socialdemokraterna att motsätta sig en sådan linje?
I ett antal andra länder har socialistiska partier haft mycket stor förståelse för de privatiseringssträvanden som förekommit. Men, Rune Jonsson, varför skall man inte sälja de statliga företagen, när de ändå skall drivas på exakt samma villkor som motsvarande privata?

Det är inte sant. Man kan självfallet också sälja ut företag som har dålig lönsamhet och som är i statens 65 ägo. Det har också skett. Rune Jonsson kan ju titta på Cordinorgruppen i Norrbottens län! Från Cordinorgruppen har man i stor utsträckning sålt ut just de icke lönsamma företagen och behållit de lönsamma företagen. Det behövs faktiskt motvikter i olika sammanhang. Socialdemokraterna vill ersätta den privata maktkoncentrationen med en statlig maktkoncentration. Den motvikten tycker vi inte är nödvändig. Man skall inte behöva balansera den privata maktkoncentrationen genom att skapa en maktkoncentration på den statliga sidan. Dessutom är det farligt att, som skett på senare tid genom PKbanksaffären, gifta ihop en statlig maktkoncentration med en privat maktkoncentration. Rune Jonsson sade att det inte behövs någon plan för försäljningen utan att utförsäljningen skall ske på företagens egna villkor. Innebär det då, Rune Jonsson, att riksdagen skall ställas åt sidan? Är detinte häri riksdagen vi skall bestämma villkoren för utförsäljning av statlig verksamhet? Skall det överlåtas åt ett fåtal personer? Vi skall väl ändå inte ha PKbanksoch Penseraffären som förebilder för den framtida utförsäljningen av statlig verksamhet? Rune Jonsson bör också notera att många statliga företagsledare gärna vill att de företag som de arbetar i skall arbeta på samma villkor som andra företag på marknaden. Varför förmenar socialdemokraterna statliga företag att arbeta på exakt samma villkor som andra företag? Genom att förändra den statliga rollen skulle fler företag i Sverige kunna få arbeta på exakt samma villkor.

Fru talman! Jag reagerar då Rune Jonsson säger att statliga företag, om de går bra, inte skall riskera att bli sålda. Det ligger alltså någonting negativt i begreppet att bli såld, att bli privatiserad. Det skulle vara intressant att få belagt vad det är som är så dåligt med det. Jag skulle vilja att Rune Jonsson verkligen deklarerade vad det är som de riskerar om de går bra. Är det inte tvärtom generande för socialdemokraterna då t.ex. SJ-chefeni TV uttalar att SJ skulle bli betydligt effektivare om det privatiserades? Jag tycker att detta kräver en förklaring av Rune Jonsson.
Fru talman! Jag har fått många frågor — jag skall besvara dem så gott jag kan. Först och främst vill jag när det gäller förslaget om en utförsäljning av statliga företag säga att det ju ändå är skattebetalarnas medel som man har använt för den omstrukturering som har skett. I dag kan vi säga att de statliga företagen inte är något att skämmas för, om vi jämför med hur det var 1982, när den socialdemokratiska regeringen övertog det hela. I dag är det ordning och reda. Vi har styrelse och ledning som tar ansvar för verksamheten, vi har bra finanser, och utvecklingsplaner finns för framtiden. Varför behövs de statliga företagen? Per-Ola Eriksson har givit ett svar: Staten måste gå in vid vissa tillfällen för omstruktureringar. Jag kan läsa upp vad jag sade i förra årets debatt om varför vi måste ha en statlig verksamhet, även om vi sedan går in och gör insatser på vissa områden. Jag noterade då i ett antal punkter vad målsättningen för de statliga företagen Prot. 1987/88:126 skall vara: 25 maj 1988 & De skall utgöra en balanserad faktor mot de privata maktgrupperna. Statliga företag « De skall bidra till att sprida sysselsättningen mellan regionerna. « De har betydelse ur försörjningssynpunkt. & De kan producera varor för vilka det inte bör föreligga något vinstintresse, t.ex. tillverkning av alkohol. +» Det är viktigt att det finns ett renodlat nationellt ägande när ägandet i näringslivet internationaliseras. « De kan bidra till att bygga upp samhällets ägarkompetens. Jag tror att Per-Ola Eriksson, i vars anförande det ändå fanns en viss nyansskillnad gentemot de övriga inläggen från borgerligt håll, förstår att det här är viktiga delar i de statliga företagens verksamhet. Jag sade att det är de högeffektiva och bättre statliga företagen som kommer att utförsäljas. Ja, det är ju dessa som är attraktiva och som man kan få köpare till. Per-Ola Eriksson nämnde Cordinorgruppen, och visst kan det finnas möjligheter att sälja också andra företag och av andra skäl än att de är vinstgivande. Men man får väl ändå säga att den helt dominerande delen av dem som skulle komma att säljas är de företag som är vinstgivande. Därför måste, som jag sade, försäljningen ske på företagens egna villkor. Med det menar jag att det är företagen och deras ägare som skall ta initiativet och att frågan om försäljningen naturligtvis skall behandlas i riksdagen.
Fru talman! Det råder inget tvivel om att staten i vissa speciella fall kan tvingas gå in som ägare under ett omstruktureringsskede för att rädda samhälleliga värden. Det har även vi biträtt, bl.a. vid omstruktureringen inom handelsstålsindustrin. Men poängen är ju just att när omstruktureringen är klar och företaget blivit vinstgivande, har vi möjligheter att få tillbaka de pengar statskassan tvingats gå in med.
Fru talman! Jag skall inte som Rune Jonsson citera mig själv från i fjol utan använda årets argument i den här debatten.
Det är det skedet som vi anser att vi befinner oss i, då ett stort antal företag kan säljas och skattebetalarna återfå de pengar de tvingats lägga ut. Till skillnad från Rune Jonsson tror jag inte att den statliga företagssektorn har någon balanserande effekt. Jag tror inte att de vanliga normala statliga företagen har några särskilda regler för att sprida sysselsättningen i landet eller att det finns några särskilda försörjningsskäl som man skall driva dem för. I så fall är det mycket mycket specifika skäl, som i fallet Vinoch Spritcentralen. För de bolag som vi talar om, de som skall drivas under fullt kommersiella villkor, finns inte de skälen.
Ja, det är klart. Det har rått högkonjunktur under några år.
Om så skulle vara, har Rune Jonsson ändrat inriktningen av den socialdemokratiska politiken gentemot de statliga företagen. Det vore därför av intresse att få bekräftat om det är en kursändring på gång hos socialdemokraterna. Fortfarande kvarstår vad riksdagen tidigare har uttalat, nämligen att de statliga företagen skall drivas på exakt samma villkor som motsvarande privata företag. Det skulle också vara bättre att ha andra, mer kompetenta 67 ägare. Det visar PKbanksaffären mycket eftertryckligt.

Det Rune Jonsson sade om att de statliga företagen nu går bra tolkar jag som en eloge till Nils G Åslings och den icke socialistiska regeringens arbete. Jag ber att få tacka för berömmet och skall föra det vidare till Nils G Åsling. Frågan kvarstår: Varför motsätter sig socialdemokraterna ett spritt ägande? Varför motsätter sig Rune Jonsson att de anställda skall få bli delägare i företagen som de arbetar i? Är socialdemokraterna för ett decentraliserat ägande eller är de för ett koncentrerat ägande? Jag tolkar Rune Jonssons hårda försvar för ett fortsatt statligt ägande, en statlig maktkoncentration, som att socialdemokraterna står för koncentrerat ägande och styrning av vissa delar av svenskt näringsliv. Jag tycker att det är allvarligt, därför att då gör sig Rune Jonsson och socialdemokraterna skyldiga till att ha en mycket konservativ syn på ägandet och näringslivet.
Fru talman! Jag bad Rune Jonsson att deklarera vad det är som är dåligt i privat företagande och vad de statliga företagen riskerar om de skulle bli privatiserade. Jag fick två argument. Det ena var att det är ordning och reda i statliga företag. Menar Rune Jonsson på fullt allvar att det inte råder någon ordning och reda i privata företag? Det andra argumentet var att man skall bygga upp samhällets ägarkompetens. Jag vet inte vad Rune Jonsson menar med det. Finns det inte en stor ägarkompetens i Sverige? Att bygga upp samhällets ägarkompetens, är det att lära upp politiker till företagsledare eller vad är det? Jag måste än en gång fråga om Rune Jonsson menar att den statliga maktkoncentrationen måste finnas såsom en motvikt till privata maktbildningar. När det inte finns något inflytande i det statliga företagandet, är det verkligen den formen av företagande som man skall ha, där man får ett inflytande därför att man får ett delägande? Är den statliga maktkoncentrationen verkligen en bra motvikt?
Fru talman! Vad Per Westerberg nyss sade tyder jag så att när omstruktureringar sker genom samhällets försorg, då skall skattebetalarna stå för fiolerna. Jag sade att de statliga företagen skall drivas på samma sätt som de privata. Det står vi fortfarande fast vid. Men se på vad som skedde under den borgerliga regeringsperioden, när vi förlorade 40 000 arbetstillfällen inom industrin, och vad som har skett sedan! Det är ju de statliga insatserna som har gjort att i stort sett samtliga dessa företag nu är lönsamma. Prot. 1987/88:126 Per-Ola Eriksson ger centerpartiet äran av vad som skett, men det finns det 25 maj 1988 ju inget fog för. Det finns många skräckexempel på vad som skedde när de borgerliga regerade — jag behöver bara påminna om försäljningen av Gränges. När jag pratar om att samhällets ägarkompetens måste förstärkas, Gudrun Norberg, är det som ett svar främst till Per-Ola Eriksson. Han menar, och det sade också Per Westerberg, att samhället måste ha kompetens att gå in när de privata företagen vid vissa tillfällen får problem. Stålsidan är bara ett exempel på att vi har klarat det. Men då bör också samhället behålla den kompetensen. Än en gång: I Sverige har vi inte en stor andel statlig verksamhet utan tvärtom, om man gör en internationell jämförelse.

Fru talman! Det betänkande som nu behandlas har i grunden en omfattande principiell räckvidd. En del statsföretag som centern, folkpartiet och moderaterna vill sälja ut har gamla anor. Domänverkets markinnehav är i stor utsträckning den restmark som blev kvar efter det att jordbruksoch nybyggarkolonisternas markbehov styckats ut och skattelagts under privat ägo. Andra delar av den statliga företagssektorn är av mycket färskt datum. De senare är ofta företag som övertagits i skeden av nedläggningshot men bedömts kunna drivas vidare efter insatser där de tillförts kapital, kunnande, marknadsföring och teknikutveckling. De borgerliga partiernas alltmer samordnade offensiv för att sälja ut de statliga företagen bygger uppenbarligen på tre huvudprinciper för borgerligt näringspolitiskt handlande och borgerlig ideologi. Påståenden om ineffektivitet och konkurrens på olika villkor som gör statligt företagande olämpligt är en bit i denna offensiv. Ett annat skäl som åberopas är statsfinansiella vinster med att sälja ut realvärden och minska statens skuldsättning. Man försöker också att göra troligt att en sådan utförsäljning skulle medföra ett bredare folkligt ägande genom börsintroduktioner och genom utarbetande och av riksdagen beslutade försäljningsplaner. Samtidigt pågår ju en enorm kapitalistisk koncentrationsprocess med en fusionsoch uppköpsvolym utan tidigare motstycke. Och märk väl: Det är de stora industrioch finansjättarna som i huvudsak står för denna kapitaloch maktkoncentration. Vad talar egentligen för att småsparare och anställda skulle bli dominerande ägare i de företag som skulle utbjudas, om riksdagen till äventyrs skulle förverkliga borgarpartiernas storvulna realisationsplaner i fråga om statliga företag? Naturligtvis finns det en annan, mycket krassare förklaring till den blågrönblå offensiven. Genom fackförbundens knäfall för regeringens diktat om återhållsamhet i lönekraven och devalveringar, vilkas kostnader betalats 69 av de arbetande genom sänkta reallöner, har utsugningen skärpts och enorma vinster skapats inom industriproduktion och spekulation. Denna vinstanhopning söker nu efter lönsamma placeringsobjekt, vidgat ägande och nya marknader för sin expansion. Det är mot den bakgrunden man skall bedöma de energiska insatser som nu görs för att övertyga riksdagen om att vi bör fatta beslut om att sälja — ja, t.o.m. att vi bör utveckla en långsiktig plan för dessa försäljningar. Så till tankegångarna om nödvändigheten att göra dessa försäljningar för att minska statens skuldsättning. Om det skall finnas några faktiska vinstmöjligheter för staten med en sådan försäljning, måste man veta att räntan överstiger realvärdestegringen på fastigheter, mark och industrier som man planerar att sälja. Om så inte är fallet, uppstår faktiska förluster vid sådana försäljningar. Statens förmögenhet skulle minskas och därmed ytterligare resurser överföras från arbete till kapital. Därefter till demokratifrågan — detta att privat ägande skulle öka inslaget av makt för de anställda. Man vet ju när det gäller börsbolag hur aktiebolagslagens bestämmelser om A och B-aktier fungerar och hur de olika röstvärdena fördelas. Man vet visserligen att en bolagsstämma har en viss makt över ett enskilt företag, men kan man ändå inte erkänna att den kontroll av de statliga företagen som kan utövas genom politiska instanser — riksdag och regering — är en mycket mer demokratisk kontroll än den som finns i aktiebolagen? Självfallet är vi i vänsterpartiet kommunisterna mycket bestämda motståndare till utförsäljning av statliga industrier eller kreditinstitut. Vi avvisar varje tanke på försäljning av domänverkets företag eller skogsmark. Fru talman! Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 1987/88:35.
Fru talman! Det är inte ofta jag debatterar med Paul Lestander i riksdagen eller begär replik på hans anföranden, men jag tycker att han inbjuder till det i det här sammanhanget. Paul Lestander framställer privat ägande närmast som en fara för demokratin och det statliga ägandet som så viktigt ur demokratisk synpunkt. Jag vill fråga honom, eftersom han har erfarenhet av privat egendomsägande och entreprenörskap, om han uppfattar sig själv som en fara för demokratin.

Fru talman! Det bjuder mig emot att diskutera min privatekonomi och mina privata affärer från riksdagens talarstol, men de uppenbart felaktiga, för att inte säga lögnaktiga, påståenden som Per-Ola Eriksson gjorde måste ändå bemötas. Jag är anställd hos Mo och Domsjö som skogsarbetare och är således inte entreprenör. Jag är medlem i Skogsarbetareförbundet, skogsarbetarnas fackliga organisation, där man över huvud taget inte tar in entreprenörer utan endast anställda med den rättsställning sådana har. Att jag sedan råkar ha ett hus att bo i och kanske något mer än det innebär ju inte att jag har någon erfarenhet av aktiebolags skötsel, men jag vet hur ett aktiebolag fungerar även om jag aldrig varit delägare i något sådant. Detta får vara mitt Prot. 1987/88:126 svar till Per-Ola Eriksson. 25 maj 1988 Naturligtvis finns det brister i det statliga ägandet. De statliga företagen borde mycket mera än hittills vara offensiva spjutspetsar inom sina branscher. Där finns bristerna. Men varje gång vi i vpk lägger fram förslag i den riktningen slår samtliga andra partier här i riksdagen bakut och försöker att förhindra alla sådana lösningar.
Fru talman! Jag skall inte diskutera Paul Lestanders privatekonomi. Jag talade inte heller om den, utan jag kommenterade hans syn på ägandet ur demokratisk synpunkt, eftersom han i sitt anförande antydde att en privatisering av näringslivet skulle ha också en icke-demokratisk aspekt. Det var mot den bakgrunden jag ställde frågan. Jag har nämligen kunnat läsa i jordregistret, och av den anledningen visste jag att Paul Lestander har erfarenhet av privat ägande. Jag har aldrig uppfattat att Paul Lestander har varit odemokratisk i den egenskapen. Därför måste jag fråga: Varför skulle då andra människor vara det? Varför skulle exempelvis en sådan åtgärd som att, vilket vi från centerpartiet vill göra, ge dem som arbetar i domänverket möjlighet att köpa skogsmark uppfattas som ett odemokratiskt inslag? Det är väl i allra högsta grad en demokratisk väg att låta fler bli delaktiga i ägandet av jord och skog i det här landet, icke bara ett fåtal?

Fru talman! I fråga om demokrati och ägande sade ju redan Karl Marx på sin tid att det som avgör om man berikar sig på någon annans arbete eller inte är om man har anställda. Eftersom Per-Ola Eriksson kallade mig entreprenör men inte återkommit med det påståendet, som uppenbarligen var felaktigt, vill jag bara säga: Jag har inte berikat mig på andras arbete. Därför har jag ingen personlig erfarenhet av ett odemokratiskt ägande. När man tar upp denna aspekt, är det väl ytterst en fråga om vilken funktion som en bolagsledning har.

Fru talman! Jag skall inte som Paul Lestander gå tillbaka till Karl Marx. Jag tycker inte vi behöver gå så långt tillbaka i historien utan kan stanna i nutiden. Paul Lestander sade att han inte hade berikat sig på någon annan. Nej, man behöver kanske inte berika sig på någon annan. Om de skogsarbetare som bor i våra glesbygder skulle få möjlighet att bli delägare i jordoch skogsmark, behöver inte detta innebära att de berikar sig på någon annan. Eftersom Paul Lestander inte har berikat sig på någon annan, behöver han ju heller inte misstänka att de andra som vill köpa jordoch skogsmark skall 7n göra det. Låt då alla de andra bli lika jämställda och fromma som Paul Lestander!
Fru talman! Min fromhet kan mycket starkt diskuteras. Jag är verkligen inte troende, vilket jag ibland möjligen kan misstänka Per-Ola Eriksson för att vara. När det gäller domänverkets markinnehav är det ett känt faktum att man i de norra områdena länge haft ett överuttag av skog. Förutom detta har man fört en mycket intensiv skogsvårdspolitik. Förutsättningen för att kunna öka de arbetsintensiva insatserna på domänverkets mark, alltså att flera skulle få jobb, är ju att man kan ta ut större uttagsmängder eller att man kan bedöma att en köpare skulle ha resurser att öka skogsvårdsinsatsen utöver vad domänverket ser som möjligt. Jag bedömer inte detta som realistiskt. Jag tror över huvud taget inte att kraven på köp av skogsmark kommer från skogsarbetare. Jag vet t.ex. att domänverkets personalklubb i Arjeplog har tagit mycket bestämt avstånd från en försäljning av skogsmark från domänverket men däremot ställer upp på markbyten. Jag vet att samma ställning har intagits av min egen fackförening i Arvidsjaur. Jag har inte hört några organiserade framstötar från skogsarbetare eller från skogsarbetarnas fack för en sådan här verksamhet. Därför tror jag att det är helt andra grupper som möjligen vill köpa domänverkets mark. Från vpk:s sida är vår inställning i denna fråga helt klar: Vi avvisar helt tanken på en utförsäljning av domänverkets skogsmark.

Fru talman! Detta betänkande berör handelslager av värdepapper i fondkommissionsrörelse. Regeringen har lämnat ett förslag om att fondkommissionärer och banker skulle få utöka handelslagret från 50 till 100 milj.kr. Reservanterna — moderater och folkpartister — vill att man i stället skall få gå upp ända till 200 milj.kr. i värdepapperslager. Orsaken till reservanternas åsikt är att fondkommissionärer och banker har svårigheter att upprätthålla sin marknadsfunktion, i synnerhet som market maker, för att underlätta marknadens agerande, när man inte får ha tillräckliga värdepapperslager. Vi menar att värdepapperslagret i första hand skall gå tillbaka till banksäkerhetskraven och till hur stor fondkommissionären är, inte till egentliga lagervärdesgränser i absoluta tal, i kronor och ören. Vi ser detta förslag som ett provisorium. Vi tycker att utvecklingen har kört över nuvarande storlek på lager av värdepapper. Vi finner regeringens förslag otillräckligt, även i avvaktan på en definitiv lagstiftning på området. Prot. 1987/88:126 Vi reservanter menar att marknaden skulle må bra av större värdepappers 25 maj 1988 lager i market maker-funktionen och att det skulle få den nuvarande värdepappersmarknaden att fungera bättre. Vi har svårt att se några bärande skäl för att vägra marknaden att få öka sina värdepapperslager upp till 200 milj.kr., som man har begärt. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen i betänkandet.

Fru talman! Regeringens förslag om 100 milj.kr. som högsta gräns för handelslager i fondkommissionsrörelse har lagts fram efter rekommendation eller tillstyrkan av fullmäktige i Sveriges riksbank, bankinspektionen och kreditmarknadskommittén. Det är ett provisoriskt förslag i avvaktan på utredningar som bedrivs av kreditmarknadskommittén och värdepappersmarknadskommittén, och utskottets majoritet finner mot denna bakgrund att det är ett väl avvägt förslag och tillstyrker därför i sitt utlåtande propositionen. Fru talman!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
Fru talman! När Åke Wictorsson nämner ett antal remissinstanser glömmer han dem som berörs av förslaget i första hand, nämligen fondkommissionärer och banker. Det är de som med hänvisning till just market maker-funktionen och en fungerande marknad har begärt att få öka handelslagren till 200 milj.kr. Vi tycker som sagt inte att det finns några bärande skäl att motsätta sig detta.
Fru talman! Det är ju så, Per Westerberg, att förslaget har tillstyrkts av kreditmarknadskommittén, en av de utredningar som har till upgift att utreda den här frågan. Jag har för vana, och utskottets majoritet anser sig också ha för vana, att lyssna till dem som har i uppdrag att verkställa ett sådant utredningsarbete snarare än till de berörda parterna. Mot den bakgrunden vidhåller jag yrkandet om bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Från vårt håll har vi snarast den motsatta uppfattningen: finns det inte några bärande skäl som talar emot att tillgodose marknadens krav, så försöker vi också agera efter dessa krav.

Fru talman! Regeringen har i proposition 1987/88:32 föreslagit en ändring i regeringsformen, som innebär att omyndigförklaring bortfaller som rösträttsoch valbarhetshinder vid riksdagsval. Bakgrunden härtill är de förslag som regeringen har lagt fram i proposition 1987/88:124 om god man och förvaltare, i vilken föreslås att institutet omyndigförklaring avskaffas och ersätts med ett nytt institut, kallat förvaltarskap. I första hand skall liksom hittills även framledes god man utses för den hjälpbehövande. I vissa speciella fall anses emellertid detta inte vara tillräckligt, och i sådana fall skall förvaltare förordnas. Detta skall gälla när den hjälpbehövande på grund av sjukdom eller hämmad förståndsutveckling saknar förmåga att vårda sig själv och sköta egna angelägenheter. Vederbörande förlorar således rådigheten över det som omfattas av förvaltaruppdraget men får behålla sin rösträtt vid allmänna val. Ett flertal remissinstanser har ställt sig kritiska till förslaget beträffande rösträtten. Så framhåller exempelvis Svea hovrätt att det här är fråga om en grupp människor som ofta är drabbade av svåra psykiska störningar och därmed särskilt utsatta för obehörig påverkan. Kammarrätten i Sundsvall uttalar i sammanhanget följande: ”Kammarrätten anser att förslaget i den delen ger anledning till invändningar av principiell natur.

Det finns därtill anledning att uppmärksamma att den föreslagna ordningen med obegränsad rösträtt avviker från vad som gäller i flertalet andra länder, där man således låter omyndigförklaring eller motsvarande beslut följas av förlust av rösträtten. Vi anser alltså att det också i framtiden finns behov av att från rösträtt kunna utestänga personer som uppenbarligen saknar förmåga att genomföra en röstning på ett meningsfullt sätt. Därmed har vi emellertid inte sagt att den nuvarande direkta kopplingen mellan omyndigförklaring och rösträtt skall bibehållas. Vi menar att det måste finnas regler som gör det möjligt att i enskilda fall frånta en person rösträtten. En sådan ordning finns bl.a. i Finland och Norge och bör kunna tillämpas även i Sverige. Det bör ankomma på allmän domstol att i samband med förordnande av förvaltare också pröva om den som får förvaltare skall behålla sin rösträtt eller ej. Konstitutionsutskottets majoritet har i betänkande 33 anslutit sig till regeringens förslag, och vi moderater har reserverat oss i enlighet med vad jag här har redovisat. I utskottsbetänkandet behandlas också frågan om vissa ändringar i tryckfrihetsförordningen rörande behörighet att vara ansvarig utgivare av periodisk skrift samt juryman i tryckfrihetsmål. Helt kort vill jag framhålla att utskottet här enhälligt uttalar att den som har förvaltare ej får inneha något av de angivna uppdragen. Kraven på omdömesgillhet, självständighet och rättrådighet anses i dessa sammanhang ej uppfyllas av den som har förvaltare. På vår högsta medborgerliga rätt, däremot, nämligen utövande av rösträtten, ställer utskottsmajoriteten inte motsvarande höga krav, vilket jag härmed tillåter mig konstatera. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den moderata reservationen.

Fru talman! Det förhåller sig på det sättet att sakutskott i dessa frågor är lagutskottet. Lagutskottet har också fått den proposition som berör själva huvudfrågorna här. Av lagutskottets yttrande till konstitutionsutskottet framgår att man där behandlar propositionen om god man och förvaltare. I propositionen föreslås, som Hans Nyhage var inne på, att institutet omyndigförklaring avskaffas. I yttrandet till konstitutionsutskottet meddelar lagutskottet att utskottet kommer att redovisa resultatet av sin beredning i höst. Då får vi ta sakdebatten i dessa frågor. Samtidigt uppges redan nu att utskottet i huvudsak ställer sig bakom förslagen. Konstitutionsutskottet är berett att stödja detta ställningstagande genom att låta riksdagen nu i en första omgång ta ställning till propositionen 32, som aktualiserar ändringar i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen. Därmed har vi alltså möjlighet att promulgera detta efter valet. Därmed öppnar man möjligheter att genomföra den här reformen. Alla partier i konstitutionsutskottet och i lagutskottet utom moderaterna stödjer det ställningstagande som redovisas i föreliggande betänkande. Nyss har Hans Nyhage redogjort för den enda punkt där våra meningar går isär. Vi i utskottsmajoriteten tycker inte att domstol skall tillerkännas rätt att beröva medborgare som står under förvaltarskap rösträtt. Vi motsätter oss därför den moderata reservationen. I övrigt vill jag hänvisa till att när det gäller tryckfrihetsförordningen följer vi lagutskottets förslag. Det innebär i fråga om tryckfrihetsförordningen att den som har förvaltare enligt de regler som det här är fråga om inte skall kunna utses till ansvarige utgivare för tidning eller kunna bli juryman i tryckfrihetsprocess. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 i betänkandet. Med hänvisning till vår motion i frågan vill jag säga att det är ganska självklart att utskottet här som vanligt, i inlindade fraser, försöker slingra sig ifrån en liten del av kärnkraftsproblematiken. Utskottet argumenterar enligt min mening på ett fult sätt när man skriver så här på s. 5 i betänkandet: ”Nedsättningen syftar till att nyttiggöra tillgänglig vattenkraft och kärnkraft under perioder” osv. Det har väl aldrig varit något överskott på vattenkraftsproducerad el? Det är väl inte därför som vi har fått avkopplingsbara elpannor, Bo Forslund? Utskottsmajoriteten använder här en missledande argumentation. Ni skall skriva bara ”kärnkraft”, inte ”vattenkraft”! Vattenkraften har inte ett dugg med problemet att göra. Problemet tillkom när reaktorerna 11 och 12 startade, dvs. Forsmark 3 och Oskarshamn 3. Då producerades så mycket el att det var svårt att göra sig av med den i industrin, för belysning och på andra områden där el behövs. Vattenfall och andra producenter gjorde då en stor drive — som det så vackert heter — för att placera denna el på marknaden från de två jättestora reaktorerna, vilka egentligen inte behövdes. Då tillkom dessa avkopplingsbara elpannor för vilka skattefrihet infördes. Den ordningen vill man nu mer eller mindre permanenta. Det är vad det handlar om. Försök därför inte blanda in vattenkraften i sammanhanget! Den har inte ett dugg med saken att göra. Det är överskottet på kärnkraftsel som har skapat problemen. I den här frågan måste jag som vanligt instämma med centern. Här försöker majoriteten i utskottet skymma undan sakförhållandena genom att tala om helt andra saker. Om elkonsumtionen skall kunna minskas, vilket är det viktigaste i sammanhanget, skall vi inte ha sådana här bestämmelser. Fru talman, jag yrkar avslag på utskottets hemställan och yrkar än en gång bifall till vår reservation.

Fru talman! I detta betänkande behandlas ingen av de större frågorna om energibeskattning. Det handlar mer om en förenkling av de regler som gäller för elkraft som förbrukas i avkopplingsbara pannor. I reservationerna från centern och vpk anser man att skattebefrielsen bör begränsas eller inte alls finnas. Man kan ha delade meningar om skattebefrielse är energipolitiskt motiverad eller ej. Jag kan bara konstatera att energiverket såsom en av remissinstanserna bedömer att en fortsatt skattebefrielse tills vidare är samhällsekonomiskt lönsam. Marianne Andersson frågade mig om det framlagda förslaget var ett led i att permanenta skattebefrielse för avkopplingsbara elpannor. Jag vänder mig även till Oswald Söderqvist när jag säger att vi måste ta ett samlat grepp när det gäller att avveckla kärnkraften. Därför finns det inte skäl att i dag bryta ut denna fråga i utredningen. I likhet med utskottsmajoriteten anser jag att det finns skäl att invänta resultatet av den utredning som har arbetat med frågan om de indirekta skatterna. Förhoppningsvis kommer den redan vid årsskiftet att redovisa sitt arbete, varvid vi får möjlighet att göra en samlad bedömning av den framtida energibeskattningen. Fru talman! Jag finner ingen anledning att vara mångordig i detta ärende i dag, utan nöjer mig med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det är riktigt att den här frågan i och för sig inte är stor, men den utgör ett led i den stora frågan om energipolitiken. Bo Forslund säger att det inte finns några skäl att bryta ut denna fråga ur den pågående utredningen. Det är inte vi som har brutit ut den, utan det är regeringen som har framlagt en särskild proposition i saken. Det är Bo Forslunds egna partikamrater i regeringen som har lagt fram förslaget om skatten på avkopplingsbara elpannor i stället för att ta ett helhetsgrepp på den framtida energibeskattningen. Så har ni gjort hela tiden på energipolitikens område. Ni har aldrig velat ta några helhetsgrepp. I stället har ni plockat uten bit här och en där, och det är precis vad ni gör också nu. Kom därför inte med några beskyllningar mot oss, som är motståndare till kärnkraften. Vihar hela tiden strävat efter ett helhetsperspektiv, medan ni har manipulerat och kryssat mellan blindskär, något som ni inte har klarat av. Därför lägger regeringen fram den här propositionen. Varför, Bo Forslund, drar ni in vattenkraften i sammanhanget? På vilket sätt har den elproducerade vattenkraften att göra med avkopplingsbara elpannor?
Fru talman! Det är en gigantisk uppgift som vi står inför när vi nu skall avveckla kärnkraften. En utredning som skall se över energibeskattningen har tillsatts för att man skall få ett helhetsgrepp, vilket Oswald Söderqvist efterlyser. Jag förlitar mig på att den utredning som har tillsatts och som arbetar mycket intensivt, eftersom det har sagts att utredningens material skall levereras kring årsskiftet, kommer att göra sakliga och kloka bedömningar när det gäller den framtida energibeskattningen. Jag tycker därför att vi skall avvakta utredningens arbete, vilket brukar vara praxis i det här huset, eftersom det är så kort tid kvar tills den skall lägga fram sitt material. Då får vi fortsätta att diskutera hur vi skall arbeta vidare i denna fråga.
Fru talman! Under mer än tio år har energipolitiken utretts, och det vet Bo Forslund, och den behöver därför inte utredas mer om man har den politiska viljan att göra de förändringar som alla tidigare utredningar har gett underlag för. Man behöver t.ex. inte utreda frågan om den ersättning som krävs för att omedelbart ta två reaktorer ur drift. Man har redan så att säga skalat upp de tolv reaktorer som redan är i drift. Man har höjt effekten på dem så att det i praktiken redan finns 14 reaktorer i drift, om man räknar på det sätt som man gjorde för sex—sju år sedan. Dessa två reaktorer är alltså i praktiken redan ersatta genom att man har höjt effektiviteten i Forsmark, Oskarshamn, Barsebäck, osv. Det är därför ganska meningslöst att skylla på utredningar. Varje gång energifrågan tas upp ser man att socialdemokraterna inte vill ta itu med den på ett vettigt sätt. De andra kärnkraftspartierna, moderata samlingspartiet och folkpartiet, är naturligtvis också skyldiga till långdragningen av energifrågan så att den inte har kunnat lösas. Det här är en liten bit som hör till det stora sammanhanget, där det återigen hänvisas till nya utredningar. Nästa år och kanske även 1990 kommer socialdemokraterna antagligen att tillsätta nya utredningar och hänvisa till dem. På det sättet kommer det att fortsätta. Detta är ganska avslöjande för den inställning som finns från socialdemokratiskt håll och från andra kärnkraftsförespråkares håll när det gäller att ta ställning till denna stora och viktiga fråga. Ni vill inte ha en helhetssyn, och ni vill inte ha en lösning av de problem som det skulle innebära att kärnkraften avvecklas, utan ni vill peta i en liten fråga i taget. Det är vad regeringen gör när den lägger fram en liten udda proposition. Ingen kommer att bry sig om att vi står här och ”käftar” om detta i kammaren. Det kommer inte att skrivas något om detta. Så ligger det till.
Fru talman! Jag vill bara trösta Oswald Söderqvist med att vi vill ha en helhetssyn på denna fråga. Men vi skall också dra konsekvenserna av det beskattningssystem som vi har i dag, vilket givetvis måste förändras när energipolitiken skall läggas om. Jag tycker att Oswald Söderqvist skall förlita sig på det utredningsväsende som vi har. Jag tycker också att han kan vänta de månader som återstår innan utredningen lägger fram sitt material.
Fru talman! Men vad är det som skall utredas? Bo Forslund talar om energiverket. Vad är det som skall utredas som inte redan har utretts? Jag satt själv med i energirådet, som arbetade med en utredning med anledning av Tjernobylolyckan fram till för något år sedan. Det finns packar med utredningsmaterial som handlar om elproduktion, elkonsumtion, hur det ena går in i det andra, osv. Det går inte att få fram fler fakta. Det handlar bara om huruvida man vill fatta beslut i en viss riktning. Om man inte vill fatta ett sådant beslut, Bo Forslund, tillsätter man nya utredningar och säger att man skall avvakta utredningarnas arbete några månader. Det är så man har gjort under alla dessa år från socialdemokratiskt håll och från de andra kärnkraftspartiernas håll. Och det fortsätter man med.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 38 behandlas dels en proposi 25 maj 1988 tion som gäller förändringar i vägtrafikskattelagstiftningen, dels motioner från den allmänna motionstiden. De förändringar som beskrivs i propositionen går ut på att beskattningen av svenska resp. utländska fordon samlas i två nya lagar. Detta har vi ingenting att invända mot utan tycker snarare att det är en ganska god lösning. Motionerna från den allmänna motionstiden handlar huvudsakligen om skattelättnader för äldre bilar. Eftersom dessa äldre bilar körs på våra vägar i mycket begränsad utsträckning, är det också rimligt att innehavarna inte behöver betala någon vägtrafikskatt. Sedan den 1 januari 1985 är fordon med årsmodell 1950 eller äldre befriade från vägtrafikskatt. Dessa äldre fordon betraktas som veteranbilar och körs på våra vägar huvudsakligen till och från uppvisningstävlingar, utställningar och liknande. Enligt folkpartiets uppfattning borde alla fordon som är 30 år eller äldre betraktas som veteranbilar. Så gamla bilar används inte längre som transportmedel utan utgör samlareller utställningsobjekt. Motorintresserade personer som rustar upp gamla bilar medverkar ju till att vi i Sverige har kulturhistoriskt intressanta fordon. Vi tycker därför att det vore rimligt att ha en rullande 30-årsgräns för skattebefrielse.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

Fru talman! Förslaget om en ny vägtrafikskattelagstiftning är närmast av teknisk karaktär. Den nya lagregleringen, som samordnas i två nya lagar, förbättrar överskådligheten men underlättar också administrationen. Det blir lättare att tillämpa lagarna. I samband med propositionen har utskottet också behandlat ett antal motioner väckta under den allmänna motionstiden. En fråga som tas upp är den regel som infördes 1985 och som innebär att man fastställde en gräns för skattebefrielse för äldre fordon. Gränsen sattes till årsmodell 1950 och äldre. I reservation 1 föreslås att man instiftar en rullande gräns och inför en 30-årsregel. Antalet registrerade fordon av 1950 års modell eller äldre är för närvarande 6 103. Skulle man utvidga gränsen till att omfatta även 1951 års bilmodeller, skulle ytterligare 1 005 fordon omfattas av skattebefrielse. För man så in även 1952 års bilmodeller stiger antalet med ytterligare 823 fordon, osv. Två år till alltså och antalet fordon som skattebefrias skulle öka med närmare 30 26 jämfört med antalet i dag. Jag tror dock inte att en förändring av denna gräns från 1950 till t.ex. en rullande 30-årsgräns skulle innebära några större ekonomiska förluster för staten då det rör sig om förhållandevis få bilar. Ändå bör man beakta konsekvenserna och eventuella andra alternativ noggrant innan man vidtar förändringar. I dagsläget kan inte detta anses överhängande. Jag tror att det stora problemet ligger i hur man i beskattningen skall kunna dra en klar gräns mellan å ena sidan veteranbilar, s.k. samlarbilar med teknikhistoriskt värde, och å andra sidan äldre fordon i övrigt — mer eller mindre rishögar som framförs på våra vägar. Jag håller med om att det är önskvärt att värna om de veteranbilar som de Prot. 1987/88:126 verkliga bilentusiasterna med skicklighet och intresse arbetar med. Det får 25 maj 1988 dock inte bli så att andra ”risiga” fordon framförs på våra vägar därför att de är gamla och således undgår beskattning. Finansministern har uttalat sig i tidningen Bilsport och sagt bl.a. följande: Det finns två alternativ i dag, som jag ser det. Antingen ett rullande system med en 30-årsregel eller ett system där regeringen med jämna mellanrum bestämmer från vilken årsmodell veteranbilar skall räknas. Efter årsskiftet får bilentusiasterna besked vilken lösning som finansdepartementet har valt. I finansdepartementet är man alltså väl medveten om den här frågan, varför någon hemställan till regeringen inte kan anses vara aktuell. Beträffande bilaccisen, som berörs i reservation 2, torde det inte vara obekant i denna församling att accisens framtida utformning ingår i det arbete som sker inom utredningen för de indirekta skatterna. Det är inte många veckor sedan vi i denna kammare behandlade bilaccisen i ett annat sammanhang, nämligen bilaccisen för tävlingsbilar. Då hänvisades till pågående utredning. Självfallet kan man även i detta fall hänvisa till denna utredning. Att vi alla är måna om att värna om miljön tar jag för givet. Att bilars utsläpp är en stor miljöfråga torde knappast ha undgått någon. Allt måste göras för att eliminera dessa avgaser, som bryter ner våra byggnader, skogar, sjöar och marker. Nästa vecka får vi i kammaren förhoppningsvis debattera ett förslag från jordbruksutskottet om bidrag till innehavare av äldre bilar som installerar katalysator. Jag kan vara tveksam till det förslaget, men jag är också tveksam till att man skall bolla med skattesystemet för att uppmana folk att inmontera katalysatorer. Jag har uppfattat det så att vi alla är överens om att skattesystem skall vara så enkla och rättvisa som möjligt. Det är definitivt ingen lätt uppgift att åstadkomma det. Självfallet kan det inte bli enklare, om man ständigt vill ha nya specialregler med skattebefrielse eller skattereduktion för vissa grupper och intresseområden. Väljer man den vägen vandrar man snart i en snårskog som blir näst intill ogenomtränglig. Vätgasdrivna fordon är ett annat exempel på detta. Dessa fordon är i dag befriade från rörlig vägtrafikskatt. Utskottet är därför inte berett att ytterligare utöka skattelättnaderna för denna kategori av motorfordon. Herr talman! Med det nu anförda yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i dess helhet och följaktligen avslag på de två reservationerna.

Herr talman! Jag förstod inte riktigt vad Sylvia Lindgren tänkte på när hon talade om en rullande 30-årsgräns och sade att man måste se över konsekvenserna innan man beslutar. Frågan var ju uppe i fjol också, och det betyder att man har haft ett år på sig, om man nu verkligen hade ambitioner att se över konsekvenserna. Finansministerns uttalanden antyder tvärtom att frågan ligger i tiden, och då borde man ha kunnat komma till skott redan nu i utskottet. Sedan förstod jag inte heller vad Sylvia Lindgren menade när hon pratade om de rishögar som åker på vägarna. Jag trodde att vi här i Sverige hade ett kontrollbesiktningssystem, som vi infört just för att vi inte vill ha några rishögar på vägarna. Jag tilltror dem som håller på med kontrollbesiktningen att se till att vi inte har några rishögar på vägarna. Det gör tydligen inte Sylvia Lindgren.

Herr talman! Vi verkar ändå vara rätt överens beträffande att värna om dessa veteranfordon och de bilar som har ett visst kulturhistoriskt värde. Det är man också i finansdepartementet väl medveten om. Som jag sade från talarstolen finns det två alternativ som finansministern ser i dag för att lösa frågan, antingen en 30-årsgräns eller en fast årsgräns som regeringen fastställer år från år. Det är just dessa alternativ som man ser på, och man har definitivt den här frågan under uppsikt och väntas komma med besked. Jag tar också för givet och hoppas verkligen att det inte är rishögar som framförs på vägarna. Men jag tror säkert att såväl Britta Bjelle som Marianne Andersson förstod vad jag menade. Det viktiga är att värna om veteranfordonen och inte gamla bilar som man använder just därför att de är gamla och därför att man vill ha en skattebefrielse.

Herr talman! Dessa hänvisningar till utredningar är ganska intressanta. För några veckor sedan hade vi en annan debatt här i kammaren som handlade om skatter, och där fanns det 22 reservationer. Beträffande nästan samtliga 22 reservationer hänvisade socialdemokraterna till olika utredningar som var på gång. Det är i stort sett detsamma här. Egentligen vill man inte, så här inför valet, ge någon viljeinriktning beträffande några frågor alls. Det enda fall där en viljeinriktning framkom då gällde att man ville utvidga generalklausulen för att få ytterligare kontroll. Men i övrigt får vi egentligen inte reda på några tankar alls om vad som skall hända. Man hade kunnat vara generös nu och konstatera att dessa bilar inte körs på vägarna i någon större utsträckning, varför ägarna i princip inte heller borde behöva betala skatt. Det tycker jag att man hade kunnat kosta på sig.

Herr talman! När det gäller detta betänkande som behandlar fastighetstaxering av småhus 'samt frågor rörande boendebeskattningen tänker jag närmare utveckla vår moderata ståndpunkt som framförs i våra reservationer. Den allmänna fastighetstaxering för småhus som kommer att äga rum 1990 kommer att leda till höjda taxeringsvärden i hela landet. Ökningens storlek 85 Vissa frågor inför all kommer emellertid att variera kraftigt mellan olika regioner. I storstadsområdena kan taxeringshöjningar på upp till 100 96 förutses. Genomsnittligt för hela landet torde nivån öka med ca 50 96. För ett småhus i ett storstadsområde med ett vanligt förekommande taxeringsvärde på 350 000 kr. ökar kostnaderna, om skattereglerna inte ändras, med 719 kr. per månad vid en marginalskatt på 50 96. För ett småhus med ett taxeringsvärde på 300 000 kr., och med en ökning av taxeringsvärdet med 50 96, ökar månadskostnaden avseende skatter från 367 kr. till 550 kr., eller med 50 96. I reservation nr 1 har samtliga borgerliga partier begärt att regeringen i god tid skall inkomma med förslag, som innebär att de kraftiga skattehöjningar som förväntas bli följden av höjda taxeringsvärden motverkas. Socialdemokraterna har som vanligt tagit hjälp av vpk i denna fråga och avvisar kraven från de borgerliga partierna. Finansministern har i gårdagens interpellationsdebatt med moderaten Bo Lundgren bekräftat att det kommer att bli fråga om skattehöjningar för villaägarna. Liksom utskottsmajoriteten avvaktar han till efter valet med att ange nivån på höjningen. Villaägarna går således en osäker framtid till mötes vid fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Villaägarna kan förvänta sig högre skatt på grund av höjda taxeringsvärden, ytterligare avdragsbegränsningar av räntor samt höjd oljeskatt. Regeringens förslag till ändring i fastighetstaxeringslagen grundas på ett betänkande från småhustaxeringskommittén. Kommittén har med hänsyn till direktiven varit förhindrad att utreda frågan om taxeringsvärdets relation till marknadsvärdet, dvs. att taxeringsvärdet skall motsvara 75 970 av marknadsvärdet. Det innebär att varken småhustaxeringskommittén eller propositionen innehåller några förslag, som eliminerar de problem som de höga taxeringsvärdena i exempelvis attraktiva kustlägen medför för den permanent boende befolkningen. Enligt moderat uppfattning kan man inte acceptera den orättvisa i boendebeskattningen som för närvarande råder, i och med att likadana villor kan ha avsevärt olika taxeringsvärden beroende på fastigheternas läge. Vi har i våra motioner med anledning härav föreslagit ändringar dels beträffande fastighetstaxeringen, dels beträffande boendebeskattningen. Enligt gällande fastighetstaxeringsbestämmelser fördelas det totala taxeringsvärdet på markoch byggnadsvärde. Till den del taxeringsvärdet påverkas av fastighetens läge kommer detta huvudsakligen till uttryck i ett högre taxerat byggnadsvärde. Vi anser i stället att den värdehöjande faktor som fastighetens läge utgör i första hand bör komma till uttryck i ett högre markvärde. Enligt vår uppfattning rimmar det illa att två exakt likadana Gullringehus kan ha avsevärt skilda taxeringsvärden beroende på var de är belägna. Genom att använda det taxerade byggnadsvärdet som skattebas vid beräkning av fastighetsskatt och s.k. schablonberäkning kan en mera likformig och rättvis taxering uppnås, om den av oss föreslagna värderingstekniken tillämpas. En sådan åtgärd skulle lindra den oro som i dag råder bland invånarna på vissa platser i Bohuslän. Vi moderater vill också peka på möjligheten att införa en ny metod avseende boendebeskattningen. Vi utvecklar i reservation 11 vår idé om en beskattning som bygger på en värdering av bostadsförmånen kompletterad med viss avdragsrätt för reparationer. Genom ett sådant förfarande kan man = Prot. 1987/88:126 få en likformig beskattning av boendet i småhus, bostadsrätter och ägarlä 25 maj 1988 genheter. Vi är övertygade om att även denna form av villabeskattning kommer att minska skillnaderna i beskattning mellan olika regioner beroende på att hyresnivåerna inte utvisar samma grad av olikheter mellan olika regioner som taxeringsvärdena utvisar. En sådan beskattningsmetod skulle med andra ord också vara till fördel för invånarna i Bohuslän. Socialdemokraterna undviker även i denna viktiga fråga att ge väljarna besked före valet. Det är ingen ny fråga. Den har diskuterats länge. Uppvaktningar har förekommit. Likväl händer ingenting i regeringen. Vi moderater har, som framgått av mitt anförande, angett olika sätt att lösa den här viktiga frågan på ett tillfredsställande sätt. ” Många av dem som är permanentboende i villa i de aktuella områdena i bl.a. Bohuslän är folkpensionärer. Denna kategori drabbas redan nu av mycket höga marginaleffekter. Dessa kommer att förvärras. Det är hög tid ätt regeringen snarast kommer med förslag till riksdagen om att dets.k. extra avdraget för folkpensionärer inte skall påverkas av förmögenhetsvärdet. Även i denna fråga har de borgerliga partierna gett klara besked som innebär att vi kommer att stödja ett sådant regeringsförslag. Herr talman! Samtliga ledamöter och sakkunniga i småhustaxeringskommittén var helt eniga om att endast mark med garanterad byggrätt skall indelas i ägoslagen tomtmark och exploateringsmark. Kommittén var också helt enig om att det i bebyggd småhusenhet inte får ingå obebyggd mark som med beaktande av byggrätten skall värderas särskilt. Kommittén var dessutom helt enig om att i den mån den s.k. genomförandetiden i planoch bygglagen, vilken kan variera mellan 5 och 15 år, har gått till ända skall omtaxering ske till nytt ägoslag. I och med att den garanterade byggrätten upphör att gälla kan därmed marken inte längre rubriceras som tomtmark i fastighetstaxeringshänseende. I småhustaxeringskommittén var samtliga partier representerade. Bland de sakkunniga var finansdepartementet representerat av Claes Ljungh, departementsrådet Curt Rispe samt kammarrättsassessorn Annette Hansson. Trots denna massiva enighet fullföljer inte finansministern kommitténs förslag. Utskottsmajoriteten följer som vanligt husbondens röst. En majoritet i Sveriges riksdag kommer således med all sannolikhet att med öppna ögon medverka till en permanentning av en orättvis beskattning och bidra till att nya orättvisor uppkommer. Herr talman! Jag skall med ett par exempel visa på vad dessa orättvisor består av. En villaägare med en stor, delbar tomt inkomstbeskattas i dag för en taxeringsenhet som består av två tomter och en byggnad. Hans granne som har ytterligare en tomt ett stycke därifrån inkomstbeskattas för endast en tomt och en byggnad. Genom vårt förslag skulle båda fastighetsägarna komma att inkomstbeskattas för en tomt och en byggnad. På det viset skulle man uppnå rättvisa och likformighet i beskattningen. Småhustaxeringskommitténs förslag till lösning beträffande omtaxering av tomtmark när genomförandetiden gått ut är genialt, rättvist, enkelt och rättssäkert. Förslaget överensstämmer till huvudsaklig del med vad jag själv 87 Vissa frågor inför all initierat i kommittén. Ägaren av obebyggd mark kan med det förslag som moderaterna och folkpartiet har fört fram exakt veta vad taxeringskonsekvenserna blir när genomförandetiden gått ut. Markägaren kan t.o.m. med ledning av det underlag som fastighetstaxeringsnämnden använt vid taxeringen beräkna sitt nya taxeringsvärde. För oss moderater är det självklart att ägoslaget måste ändras från tomtmark till någon annan typ av ägoslag. Enligt huvudregeln kan man nämligen endast taxera tomtmark när byggrätt finns. En logisk följd av detta synsätt måste då givetvis vara att taxeringen ändras när byggrätten försvinner. En omtaxering till nytt ägoslag kommer att innebära att värdet sänks. Förhåller det sig på det viset att utskottsmajoriteten föredrar en orättvis principvidrig taxering i stället för att sänka en taxering? Det rör sig om en sänkning som är sakligt grundad, eftersom samhället genom beslut bidragit till att marknadsvärdet på den aktuella marken minskat betydligt. Det är förvånande att centern ställer upp på utskottsmajoritetens uppfattning. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer som upptar moderata företrädare.